Herr talman! Jag skall inte upphålla mig vid de moderata reservationerna och gå igenom dem var och en för sig, utan ta upp några principiella frågor om straffrätten och det principförslag som vi har fått från regeringen. Det förekommer ofta i den kriminalpolitiska debatten en egendomlig sammanblandning av straffrättens normbildande funktion — nota bene inte straffets sociala funktion — med socialpolitikens preventiva eller rehabiliterande funktion. Straffrättens normbildande funktion är och borde vara uppenbar i ett system där staten är ansvarig för landets inre frid. Det finns tydliga och klara samband mellan upprätthållandet av en straffrätt och individernas beteende. Det måste stå klart att det allmänna medvetandet om upprätthållandet av en straffbestämmelse — inte nödvändigtvis det särskilda, konkreta straffet — ligger i bakgrunden och arbetar mot kriminaliteten. Det konkreta straffets positiva normbildningsmässiga betydelse är i överensstämmelse med detta ingenting annat än ett uttryck för straffrätten i funktion, i kraft, ett uttryck för straffrättens kontinuerliga giltighet. Vad är grunden för att upprätthålla straffrätten i denna mening? Inget annat svar kan ges än att upprätthållandet av straffrätten är nödvändigt för att samhället och medborgarna inte skall bryta samman under den otrygghet och anarki som én otyglad brottslighet kommer att leda till. Vi har en straffrätt kort sagt för att samhället sådant vi känner det skall överleva. Den beskrivna sammanblandningen uppstår genom att man totalt bortser från att det riktiga normbildningsmässiga funktionssättet hos straffrätten rör miljoner medborgare i samhället och inte de få som drabbas av straff. Med detta synsätt är det nödvändigt att överväga hur man kan förhindra de många människorna från att begå brott, vilket är straffrättens funktion, och det blir en huvuduppgift att se till att utdömande av straff utformas så att denna funktion inte misslyckas. Denna funktion är beroende av straffsrättssystemets förmåga att hos alla medborgare inpränta idén eller normen om det straffbara beteendets absoluta otillåtlighet. En förutsättning för det är i sin tur att reaktionen uppträder som en regelmässig konsekvens av det otillåtna beteendet. Bara på det sättet kommer beteendet att förkastas som typbeteende, dvs. utan någon möjlighet att urskulda eller berättiga det med något resonemang som har att göra med lagbrytarens individuella moral eller sociala situation. Genom det regelmässiga upprätthållandet av straffrätten, framträder straffet för det allmänna medvetandet som en nödvändig och icke en endast möjlig konsekvens av brottsligt beteende. Jag tycker att det är viktigt att understryka denna regelmässighet i upprätthållandet av straffrätten. Där kommer vi in på det som har att göra med legalitet, förutsebarhet och konsekvens. Det är det som detta betänkande i allra högsta grad handlar om. Enligt det förslag som vi nu diskuterar skall i brottsbalken införas ett nytt kapitel som gäller de allmänna grunderna för straffmätningen. I ett annat nytt kapitel skall valet mellan olika påföljder regleras. Detta är principiellt mycket viktigt. Vi finner från moderata samlingspartiets sida att flertalet förslag i propositionen är väl avvägda, och att de innebär en klar förbättring av det allmänpreventiva synsättet. Av särskilt intresse är att den nya ordningen kan leda till ökad förutsebarhet och ökad enhetlighet, bl.a. genom att några försök till prognoser angående den tilltalades framtida rehabilitering i princip inte skall äga rum i samband med själva straffmätningen. Propositionen är baserad på det arbete som har utförts av fängelsestraffkommittén. I propositionen berörs inledningsvis det fortsatta arbetet med det material som har framtagits av fängelsestraffkommittén. Departementschefen uttrycker sin tillfredsställelse över den enighet som har uppnåtts inom kommittén och gör gällande att samtliga i kommittén representerade politiska partier ”har enhälligt ställt sig bakom de grundläggande synpunkterna när det gäller frågorna om straffsystemets syfte, grunder och utformning i stort. Med något undantag förekommer skilda åsikter endast i detaljfrågor.” Departementschefens beskrivning av den samsyn som råder mellan de politiska partierna i principiella kriminalpolitiska frågor är trots detta inte helt korrekt. De ledamöter som representerade borgerliga partier avgav reservationer, vilka i åtskilliga principiellt viktiga frågor redovisade en annan uppfattning än majoritetens. Så är särskilt fallet med den moderata reservationen. I den nämnda reservationen framhöll våra representanter att straffsystemet måste utformas mot bakgrund av den faktiska brottsutvecklingen och den allmänna opinionens uppfattning. Mot bakgrund av den starka ökning av brottsligheten som inträffat under senare decennier underströk den moderata reservanten att allmänpreventiva hänsyn måste väga tungt då påföljder för brott bestäms. Detta skulle nödvändiggöra bl.a. möjligheter till strängare straff för den lilla högaktiva gruppen av vanebrottslingar samt att fängelse skall behållas som en normalpåföljd för ett stort antal brott, för vilka Som framgår av remissutlåtandena har de moderata ståndpunkterna 10 juni 1988 angående allmänpreventionens betydelse och möjligheten att döma återfallsförbrytare strängare vunnit starkt gensvar. I någon utsträckning har detta påverkat även propositionens utformning. Men, som jag strax kommer till, förslagen från regeringen angående påföljder för återfallsförbrytare är helt otillräckliga. Det finns ytterligare en punkt som jag vill beröra. Justitieministern finner vidare anledning att deklarera att det inte är meningen att det samlade resultatet av behandlingen av fängelsestraffkommitténs förslag skall leda till några generella förlängningar av de faktiska anstaltstiderna. Detta uttalande görs mot bakgrund av att det i propositionen förutskickas att den så hårt kritiserade s.k. halvtidsfrigivningen skall avskaffas. Detta skall nu alldeles uppenbart gå till på det sättet, om jag förstår justitieministern rätt, att samtliga fängelsestraff generellt förkortas kraftigt. Vi vill från moderat sida redan i detta sammanhang klargöra att detta är oacceptabelt. Det är inte rimligt att officiellt sänka straffen, då brottsligheten har den höga nivå som för närvarande är fallet, och vi menar att det avgjort inte är i överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet. Herr talman! I vår partimotion har den moderata synen på kriminalpolitiken utvecklats närmare. Jag skall bara kortfattat avsluta detta anförande med att säga några ord om den. Strafflagstiftningen skall ge uttryck för grundläggande normer i mänsklig samlevnad. Skyddet för enskildas liv, hälsa och egendom skall tillmätas avgörande betydelse, tillika med skyddet för vitala statliga och allmänna funktioner. Denna lagstiftning skall syfta till en långsiktig moraloch normbildande verkan. Föräldrar och skola skall ha ett särskilt ansvar för att dessa normer förmedlas till barnen. Allmänprevention måste i högre grad prägla kriminalpolitiken. En modern tillämpning av allmänprevention behöver inte nödvändigtvis vara förbunden med vare sig ”hårdare tag”, eller stränga och långa straff. Men det är viktigt att en reaktion verkligen inträffar på brott och att den är konsekvent. Istrafflagstiftningen skall eftersträvas att gärning och påföljd står i ett klart samband med varandra — inte gärning och gärningsman. Upptäcktsriskerna måste öka genom att de rent polisiära resurserna förstärks. Upptäcktsriskerna kan öka också genom större vakenhet och kurage hos enskilda medborgare när det gäller att ingripa mot brott och att underlätta polisens arbete. Medborgare som kommer till polisens hjälp måste känna ett starkt stöd från det allmänna. Det måste stå klart för allmänheten att det helt övervägande antalet brottsliga gärningar beivras och att brottsoffren skall hållas skadeslösa. Tiden mellan brott och det allmännas reaktion, exempelvis verkställighet av påföljd, måste nedbringas. Särskilt angeläget är detta beträffande unga lagöverträdare. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga reservationer som har undertecknats av moderata ledamöter.

Herr talman! Ett antal reservationer är fogade vid detta betänkande. Några av dessa är undertecknade av centerpartiledamöter. Reservationerna 1,4, 6 och 7 har vi undertecknat tillsammans med antingen ledamöter från folkpartiet eller ledamöter från folkpartiet och moderata samlingspartiet. Det finns ingen anledning för mig att upprepa det som Karin Ahrland och Björn Körlof har anfört i dessa delar, utan jag nöjer mig med att instämma i det. I frågan om samhällstjänst vill jag dock understryka att vi från centerns sida mycket klart uttalar att det inte finns något sådant behov av att ytterligare avvakta erfarenheter från bl.a. Danmark som utskottsmajoriteten hänvisar till. De erfarenheter som redan har redovisats internationellt ger så klara besked om att stora fördelar är förenade med påföljdssystemet samhällstjänst att vi önskar att detta snabbt skall införas också i Sverige. Centern står ensam bakom reservationerna 8 och 9. Reservation nr 8 handlar om eftervården och utveckling av olika behandlingsmetoder. Detta är ingen ny fråga. Den bereddes även i ett tidigare betänkande, som behandlades här i kammaren för några veckor sedan. Reservation 9 handlar om straffskärpning för vissa våldsbrott. Vi är medvetna om att det i regeringskansliet pågår en översyn av straffskalorna, men vi tycker att det finns skäl att med anledning av detta redan nu göra ett klart uttalande från riksdagen om hur vi ser på dessa frågor, så att vi kan få ett regeringsförslag som motsvarar de önskemål som vi har. Vi vill alltså ha ett sådant uttalande om straffskärpning för vissa typer av våldsbrott som redovisas i reservation 9. Herr talman! Med hänvisning till detta yrkar jag bifall till reservationerna 1,4, 6, 7, 8 och 9.

Herr talman! Detta är — dess bättre, vill jag väl säga — den sista propositionen med Anna-Greta Leijons signatur som riksdagen behandlar. Alldeles oavsett detta är det vårt partis förhoppning och också en självklar del av vår politiska strävan att försöka medverka till att det efter valet i september finns en socialdemokrat på justitieministerposten. Helst vill vi naturligtvis se en socialdemokrat som arbetar med dessa frågor i Lennart Geijers anda. Vår inställning i den konkreta frågan är den att vi helst hade sett att de frågor som här är aktuella hade behandlats i ett mer övergripande perspektiv och att man då också hade kunnat få en mer genomgripande principiell och gärna ideologisk diskussion, som tar hänsyn till sammanhangen mellan strafflagstiftningen, behandlingsmetodikens utveckling och eftervårdens problem. Vi vill naturligtvis se en sådan diskussion, som otvivelaktigt ändå måste komma, på grundval av de tankegångar som kännetecknar 1974 års kriminalpolitik. Vi är — som jag har sagt flera gånger — inte anhängare av den litet uniforma och ytliga principen att gärningen under alla omständigheter skall vara det som dominerar och som står i centrum vid påföljdsbedömningen. Det kan dock icke ljugas bort dels att människor i vårt samhälle lever under mycket olika omständigheter, dels att vi lever i ett klassamhälle. Därför står en flexibilitet i påföljdsbestämning och rättskipning också i överensstämmelse med de gamla klassiska domarreglerna, enligt vilka straffet skall syfta till människans förbättring. Med dessa få ord, herr talman, vill jag yrka bifall till vpk-motionerna Ju30 och Ju510.

Herr talman! En viktig förutsättning för att allmänheten skall känna förtroende för rättssystemet är att påföljderna är begripliga och framstår som rättvisa och rimliga. Det är då också viktigt att principerna och grunderna för hur en påföljd bestäms deklareras på ett klart och entydigt sätt. Detta är en viktig uppgift för våra domstolar. Men jag tror också att vi lagstiftare har ett stort ansvar för detta. Kraven på legalitet och på förutsebarhet gör sig gällande inte bara i fråga om gränserna för det straffbara området utan också när det gäller hur påföljden skall bestämmas i det enskilda fallet. Det lagförslag som riksdagen nu behandlar innebär att vi för första gången kan få en sammanhängande och konsekvent reglering av ett av de viktigaste områdena inom straffrätten. Det är mot den bakgrunden som detta lagförslag från principiell synpunkt är av mycket stor vikt. De nya kapitlen i brottsbalken om straffmätning och påföljdsval innebär att grunderna för straffrättsskipningen blir mera öppna och begripliga för folk i allmänhet. Domstolarna kommer på ett annat sätt än nu att bli tvungna att i tveksamma fall motivera sina ställningstaganden i förhållande till de allmänna regler som gäller. Såväl försvaret som åklagarsidan får nya möjligheter att argumentera i påföljdsdelen. På sikt förbättras möjligheterna till en större enhetlighet och förutsebarhet i rättstillämpningen. För egen del är jag övertygad om att detta kommer att stärka förtroendet för rättsväsendet —- ett förtroende som är en nödvändig förutsättning för en hög allmän laglydnad. Det är tillfredsställande att fängelsestraffkommitténs betänkande, som ligger till grund för det förslag som vi nu har att ta ställning till, har utarbetats under mycket bred politisk enighet. De nya reglerna om straffmätning och påföljdsval är av principiellt stor betydelse. Men det är viktigt att slå fast att de inte är avsedda att på något grundläggande sätt förändra inriktningen av den praxis som våra domstolar tillämpar i dag. Detta är inte någon tillfällighet. För närvarande saknas visserligen en direkt lagreglering, men det innebär inte att beslutsfattandet skulle vara helt godtyckligt eller skönsmässigt. Domstolarnas påföljdspraxis grundar sig till stor del på nedärvda rättsprinciper — principer som också har en stark förankring hos allmänheten. Proportionalitet och rättslig likabehandling är redan nu viktiga ledstjärnor i dömandet. Avsikten med de nya reglerna är inte att bryta med sådana principer utan att stärka deras ställning. Det har därför varit naturligt att beakta domstolarnas praxis vid utformningen av det nya regelsystemet. Två andra frågor rörande påföljdssystemet är för närvarande föremål för behandling inom justitiedepartementet. På grundval av fängelsestraffkommitténs förslag ses straffskalorna över inom brottsbalken i dess helhet och inom all viktig specialstraffrättslig lagstiftning. I det sammanhanget prövas också en framtida reglering av den villkorliga frigivningen. Jag vill i sistnämnda hänseende hänvisa till utskottets uttalande på s. 37 i dess betänkande att en övergång från halvtidsfrigivning till ett annat system för villkorlig frigivning, exempelvis ett ”två tredjedels-system”, inte kan ske utan en samtidig ändring av straffskalorna. En sådan övergång får inte innebära att strafftiderna förlängs. Den andra fråga som bereds inom justitiedepartementet är ett förslag om införande av s.k. samhällstjänst. Jag vill till Karin Ahrland i det avseendet säga att det arbetet är i full gång inom justitiedepartementet. Jag vill, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan, men jag vill också avslutningsvis hänvisa till en annan skrivning i utskottsbetänkandet, på s. 32, som jag tror har mycket stor betydelse i det avseende som Jörn Svensson tog upp. Utskottet skriver: ”Också enligt utskottets mening förtjänar det således att slås fast att fängelse inte är en effektiv metod att motverka brottslighet och att fängelse normalt även i övrigt har negativa följder för de dömdas sociala rehabilitering.

Det gäller även innehållet i fängelsestraffen, det gäller behandlingsmetoderna på anstalterna, och det gäller frivårdens resurser och organisation. Det är ett område som jag tror kommer att vara oerhört viktigt under de följande årens kriminalpolitiska reformarbete.

Herr talman! Propositionen bygger på fängelsestraffkommitténs betänkande. Förslaget i betänkandet berör alla delar av brottsbalken. I betänkandet behandlas vidare villkorlig frigivning, bötesstraffet och påföljden överlämnande till särskild vård. Kommittén har också föreslagit en total översyn av samtliga straffskalor i brottsbalken och i de oftast tillämpade specialstraffrättsliga författningarna. Slutligen föreslog kommittén en i stora delar ny reglering av bestämmelserna för påföljdsvalet och straffmätningen. Kommitténs förslag bör ses som en helhet vad gäller reformering av straffsystemet. De olika förslagen betingar eller har anknytning till varandra. Det skulle därför, enligt min mening, ha varit önskvärt om en reform beträffande straffmätning och påföljdsval hade kunnat samordnas med övervägandena i fråga om de återstående delarna av fängelsestraffkommitténs arbete. Propositionen rör påföljdsval och straffmätning och vissa andra smärre frågor. Kommittéförslagen har ett direkt samband med exempelvis regler som rör straffmätning och villkorlig frigivning. Något konkret förslag om villkorlig frigivning finns inte i propositionen, även om det görs ett principuttalande. Departementschefen anger också att ett mera slutgiltigt ställningstagande till återfalisproblematiken måste anstå. Frågan om återfall kommer därför tyvärr att behandlas i två olika omgångar. Remissyttrandena hade delvis kunnat bli av annat slag om denna tudelning Prot. 1987/88:138 hade varit bekant. 10 juni 1988 Den slutliga beredningen inom departementet av kommitténs förslag beträffande straffskalorna, villkorlig frigivning och förslagen om bötesstraffen, beräknas föreligga under hösten 1988. En reform på detta område är så viktig att vissa mindre dröjsmål skulle ha uppvägt nackdelarna av behandlingen av frågan i sak i ett sammanhang. Lagrådet konstaterar att avsikten inte är att åstadkomma någon allmän förändring inom tillämpad praxis. Lagrådet menar därför att det föreslagna systemet kan sägas innebära att gammalt vin hälls i nya läglar. Riksåklagaren talar om kejsarens nya kläder. Kommitténs inställning var att de strävanden att begränsa användningen av frihetsstraff, som kännetecknat det kriminalpolitiska arbetet alltsedan brottsbalkens tillkomst, skall fortsätta. Kommittén fann inte något belägg för att en hög nivå på straffet skulle medföra en lägre brottsnivå i samhället och inte heller minska den straffades benägenhet att begå nya brott. Jag delar denna uppfattning. Kommitténs vilja att sänka straffnivån kommer till uttryck på flera sätt men främst vid straffskaleöversynen, som inte behandlas nu. Förmögenhetsbrotten värderas ned, medan brott mot person och brott mot miljö med rätta värderas upp. Propositionen skall inte leda till några generella ökningar av de faktiska anstaltstiderna. Men det är inte heller fråga om att allmänt sett åstadkomma, som det står i propositionen, ”mildare straffbedömning än den som nu förekommer”. Den uppfattning som kommittén gett uttryck för i denna del är välgrundad och bör komma till uttryck i den slutliga behandlingen av kommittéförslaget. Kommittén finner vidare att det för att kunna uppnå effekter på brottsligheten i stort skulle krävas en så kraftig ökning av fängelsestraffets användning att det vore oförenligt med svensk rättstradition. Dessutom talar de skadeverkningar på de intagna som då kunde förväntas mot en sådan ökning och skärpning av fängelsestraffen. Brottsförebyggande rådets och kriminalvårdsstyrelsens uppfattning om att en ökning och skärpning av fängelsebruket inte skall genomföras, anser jag skall komma till uttryck vid den slutliga behandlingen. För att uppnå effekter på brottsnivån i samhället krävs andra åtgärder, t.ex. att upptäcktsrisken förstärks och att andra brottsförebyggande åtgärder vidtas. De föreslagna reglerna om återfall är betydligt mer långtgående än kommittén föreslagit. På s. 50 i propositionen anger departementschefen att genom skärpta reaktioner kommer också inkapaciteringseffekter att erhållas utan att ingripandena i det enskilda fallet sker på sådan grund. Inkapacitering bör över huvud taget inte läggas till grund för påföljdsbestämning i brottsbalken. Kommitténs förslag om återfall bör beaktas vid den slutliga behandlingen. De flesta återfallen i brott — 70-80 96 — sker redan under det första året efter frigivningen. Ur rehabiliteringssynpunkt är det angeläget att den dömde inom en ur hans eller hennes synpunkt inte alltför avlägsen framtid till 43 fullo verkställt sitt straff. Behandlingsideologin, som har sitt ursprung i ett individualpreventivt tänkande, har i vårt land bidragit till humaniseringen av kriminalvården och har också varit en bidragande orsak till utvecklingen av alternativa påföljder. En fokusering på brottets svårhet och förkastlighet i stället för på brottslingens individuella förhållanden medför en påtaglig risk för att brottets svårhet i praktiken också inverkar på hur påföljden verkställs. I rättstillämpningen har den dömdes personliga förhållanden och möjligheter medfört att domstolarna kunnat välja påföljd som varit till gagn för den dömdes tillrättaförande och anpassning i samhället. Det är viktigt att lagen uppfyller rimliga krav på rättvisa, klarhet och förutsebarhet, men regelsystemet i fråga om påföljdsbestämningen måste också innehålla godtagbara möjligheter till rimliga individuella hänsyn. Millimeterrättvisa kan aldrig uppnås. Det går inte att få närmast matematiskt rättvisa straff i varje särskilt fall. Samma straff innebär inte heller samma lidande för olika personer. Jag vill därför understryka att individuella hänsyn måste kunna tas vid straffmätning och påföljdsval. Till sist: Den samlade effekten av reformerna får under inga förhållanden bli en allmän skärpning i rättstillämpningen vad avser påföljdsval och straffmätning. Även om således en samlad reform varit att föredra, nöjer jag mig i detta sammanhang med att göra de uttalanden om inriktningen av det fortsatta arbetet som jag nu har redovisat.

Fru talman! Att så här i riksdagens sista skälvande minut dra upp en stor debatt om de många frågor som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande 43 om riksdagens arbetsformer låter sig knappast göras. Får jag ändå säga, fru talman, att det skett ett flertal förändringar av riksdagsarbetet och arbetsformerna under den gångna treårsperioden. Mycket av reformarbetet har initierats av KU. Jag vill gärna ge en eloge i detta avseende till utskottets ordförande Olle Svensson, som visat arbetsformsfrågorna stort intresse och som ofta varit beredd att medverka till konkreta förändringar till det bättre. Nu gäller det emellertid frågor som har mindre att göra med enskilda riksdagsledamöters arbetssituation och mera med riksdagens organisation. Här behandlas också frågan om kontrollmakten. I likhet med folkpartisterna i utskottet tycker vi moderater att det finns anledning att se över frågan och överväga en överflyttning av huvudmanna skapet för den statliga revisionen till riksdagen. Jag ber att få yrka bifall till reservation 2. Beträffande utskottens sammansättning vill jag understryka vikten av att nuvarande regler inte ändras. Den totalproportionalitet som förespråkas bl.a. av vpk måste avvisas. Jag ber att få yrka bifall till reservation 3. Fru talman! Vi har i vår författning ett dåligt minoritetsskydd. Det är rimligt att minoritetens rätt stärks i olika avseenden. I reservation 5 krävs att en utskottsminoritet skall ha rätt att begära lagrådsgranskning. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation. Vad sedan gäller beredningen av de alkoholpolitiska frågorna menar vi moderater att en överflyttning från skatteutskottet till socialutskottet inte bör komma i fråga. De här frågorna är mycket komplicerade och bör behandlas i ett och samma utskott. Den nuvarande ärendefördelningen är tillfredsställande. Jag ber att få yrka bifall till reservation 8. Fru talman! Ett antal frågor skjuts till hösten. Det finns anledning att återkomma till dessa. Det finns på grund av inträffade händelser anledning att ta upp en fråga, som jag här vill nämna något om. Det gäller hur kallelse till riksdagsutskott skall ske. Riksdagsordningen 4 kap. 11 § I mom. stadgar att utskott sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden kan alltså säga nej om han eller hon t.ex. av politiska skäl vill förhindra att ett utskotts sammanträde kommer till stånd. Vad gäller kammaren däremot kan en tredjedel av riksdagens ledamöter tvinga fram ett extrainkallande av hela riksdagen under t.ex. sommartid. Däremot kan en tredjedel av ett utskotts ledamöter inte få en halsstarrig ordförande att ta reson. Det som nu förvägrats oppositionen, nämligen att konstitutionsutskottet skall få sammanträda i sommar bl.a. med anledning av Ebbe Carlssonaffären, ger anledning till en ordentlig funderare. När de tre borgerliga partierna utsätts för en sådan behandling i konstitutionsutskottet finns det anledning att reagera. Vi bör snarast ändra tilläggsbestämmelsen i riksdagsordningen så att en minoritet, förslagsvis en tredjedel, ges rätt att påfordra sammanträde. Det är helt enkelt nödvändigt efter vad som har inträffat. Får jag avslutningsvis, fru talman, säga att jag vill vädja till Olle Svensson här och nu att ta frågan om utskottets arbete under sommaren till omprövning. Riksdagens och konstitutionsutskottets anseende vinner inte på att man inte ens kan komma överens om huruvida utskottet skall sammanträda eller ej för att granska en fråga som är av stort intresse för hela folket. Olle Svensson har i sin egenskap av utskottets ordförande här ett stort ansvar. Jag hoppas att han skall ta det för sin egen skull och för utskottets anseendes skull.

Fru talman! I går såg jag den avgående talmannen Ingemund Bengtsson i TV. Han stod på riksdagens pressläktare och blickade ut över en nästan tom kammare, ungefär som i dag. Det är inte bra, sade han. Han sade också att det är tråkigt för den som talar. Vad talaren säger kan ju inte väcka anklang. Vi har från folkpartiets sida genom Daniel Tarschys föreslagit att vi på försök skulle anordna frågestunden och interpellationsdebatter i förstaeller andrakammarsalen. Lokalers utformning och rummets betydelse för mänskliga upplevelser har stor betydelse. Det finns ju en hel vetenskap bara om detta område. Jag tycker att riksdagen skulle utnyttja denna kunskap för att försöka få litet mer atmosfär kring debatterna. Jag vet att det är riksdagsmännens kunnighet och villighet att ställa intressanta frågor och driva en spännande debatt som är avgörande för återförandet av intresset mot riksdagen som politiskt centrum. Varför skall man avhända sig den extra stimulans som det kan innebära att använda mer gemytliga och kontaktskapande lokaler? Det förstår jag inte. Tekniskt går det att ordna, det har jag kontrollerat. Jag yrkar bifall till reservation 7. Fru talman! Det vi upplevt de senaste dagarna i denna kammare är argument nog för att med kraft söka arbeta efter de förslag som konstitutionsutskottet nu kommer med. Det är inga drastiska förslag, men de kan bidra till att vi får en jämnare arbetsbelastning över året och att vi på sikt kan avskaffa kvällsplena över huvud taget, utan att riksdagsmännen utanför Stockholm skall behöva vara mer i Stockholm än nu. Ett förslag i utskottet att permanent lägga frågestunderna på fredagen har vi bestämt motsatt oss. Det kan inte vara rimligt att en riksdagsmans möjlighet att få svar på en fråga skall vara beroende av om hon eller han kan vara i Stockholm på fredagen. Det betyder inte att det är bra som det är nu. Det skulle kunna bli bättre om vi lade frågestunderna som de var tidigare till kl. 12.00 på torsdagen. Om jag har förstått rätt hänger det nu på regeringens inställning om det blir så. Jag tycker att det är parlamentet som skall bestämma sina arbetsformer. Även i ett annat avseende strular regeringen: den använder inte sin möjlighet att informera riksdagen i viktiga frågor. Så fort regeringen har något att meddela kallas det i stället till presskonferens. Det har även inträffat att statsråd, som skall komma till riksdagen och informera om ett viktigt beslut, först har hållit en presskonferens. Inte undra på att det är tomt på pressläktarna och att intresset för parlamentet viker! I detta avseende har de öppna utskottsförhören betytt mycket. Det är min önskan och konstitutionsutskottets att fler utskott skall ordna spännande och inträngande granskningar och utvärderingar. Låt den avundsjuka mot konstitutionsutskottet som ibland framskymtar i korridorerna sporra till spännande uppslag. Denna uppgift hänger samman med att riksdagen ju inte bara är ett beslutande organ utan också ett kontrollerande organ. Det gäller naturligtvis alla riksdagsmän men inte minst oppositionens. Folkpartiet lägger stor vikt vid riksdagens kontrollmakt. I konstitutionsutskottet har jag föreslagit flera reformer för att effektivisera vårt granskningsarbete. Ett av dem är synnerligen aktuellt i dessa dagar. Vi skulle kunna ta upp ärenden till granskning löpande vid behov, inte bara en gång om året framåt vårkanten. Jag tror att socialdemokraternas och vpk:s vägran att befatta sig med Leijonaffären före valet skadar KU:s anseende. Jag förväntar mig att socialdemokraterna tar sitt förnuft till fånga och kallar till sammanträde, när regeringens handlingar kommer in till utskottets kansli. Statsministern har ju utlovat att det skall ske skyndsamt och före valet. Vi har också föreslagit att riksdagens revisorer skall omorganiseras och att betydande resurser skall överföras från riksrevisionsverket. Det är riksda gen, inte regeringen, som borde vara granskare av hur våra myndigheter, lagar och trygghetssystem fungerar i praktiken. Av egen erfarenhet vet jag att kritiska synpunkter från riksrevisionsverket i regeringskansliet ofta möts med en försvarsattityd och ett solidariserande med den kritiserade myndigheten. Det är inte bra för ett nödvändigt förnyelsearbete. Jag yrkar bifall till reservation 2. Till sist, fru talman, vill jag ta upp en fråga som har brutits ur detta betänkande därför att förvaltningsstyrelsen på gruppledarnas förslag har tillsatt en särskild arbetsgrupp. Det gäller servicen till riksdagsmännen. I dag på morgonen har moderaterna, folkpartiet, centern och vpk voterat mot socialdemokraterna om att be utbildningsdepartementet ställa sina lokaler till förfogande för riksdagen tidigare än planerat. Anledningen är att vi då snabbare successivt kan utöka sekreterarservicen till ledamöterna. Detta motsätter sig socialdemokraterna, därför att man vill ha en lång och utdragen planeringstid för användningen av lokalerna och därför att omsorgen om utbildningsdepartementets bekvämlighet är större än om riksdagsmännens möjligheter att arbeta effektivt. Jag är mycket besviken över att socialdemokratiska riksdagsmän tycks känna större lojalitet med kanslihustjänstemän än med sina kolleger i denna kammare. Jag vill inte tro att det handlar om ett bristande intresse av att få en mer effektivt arbetande riksdag, även om handlandet faktiskt kan tolkas så. Fru talman! Jag ber också att få yrka bifall till reservation 3 om utskottssammansättningen.

Fru talman! Det förhållandet att vi, tio dagar efter det att riksmötet borde ha varit avslutat, fortfarande debatterar dag och natt är det bästa beviset för att det behövs förändringar i riksdagens arbetsformer. Från centerns sida beklagar vi att vårt förslag till en radikalare omläggning av riksdagens arbetsformer, med budgetbehandling på hösten, än en gång avvisas. Vi kommer då fortfarande att ha kvar ”tomgångskörningen” i början av riksmötet, och därefter följer ytterligare en tid i början av det nya kalenderåret innan arbetet kommer i gång. Genom en omläggning av budgetåret till att följa kalenderåret och med budgetbehandling på hösten skulle det skapas en naturligare process. Folkstyrelsekommittén kom till resultatet att riksdagsarbetets rytm talade för en omläggning av budgetåret. Effekten på regering och myndigheter var man osäker på, sade man i folkstyrelsekommittén. Den tredje faktor som man tog upp var valens flyttning till våren. Den flyttningen ansåg kommittén var ett starkt argument mot förslaget. Utskottsmajoriteten delar uppfattningen att huvudfrågan skulle vinna på en omläggning av budgetåret. Men man avvisar vårvalet. Man instämmer i folkstyrelsekommitténs synpunkter. Jag vill då ställa motfrågan: Om man behåller höstvalet, förändras då inställningen? Då uppnås ju alla de fördelar som i övrigt framhålls från utredning och utskott. Varken utredning eller utskott har prövat en sådan modell, och det är tråkigt, eftersom man ser positivt på omläggningen i övrigt. Vi har från centerns sida inte bundit oss för vårval utan ser en bättre arbetsrytm i riksdagen som huvudfrågan. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1. Att förändra ärendefördelningen mellan riksdagens utskott är inte lätt. Även den här gången har förslaget blivit begränsat. I ett avseende är det bra att riksdagen avstyrker propositionen, i enlighet med bl.a. en centermotion. Det gäller sammanslagningen av skatteoch finansutskotten. Tanken att ge ett utskott en överordnad roll i riksdagens budgetarbete anser vi inte vara acceptabel. Av praktiska skäl har vi inte heller sett det som angeläget att lägga samman finansoch skatteutskotten. Båda utskotten är, i varje fall tidvis, starkt arbetsbelastade. Den avgörande synpunkten är emellertid att de båda utskotten när riksdagen inte är samlad får besluta om förändring av vissa skatter. Enligt centerns uppfattning är det viktigt att detta inte sker i en så begränsad krets som det skulle kunna bli fråga om när den grundlagsfästa ordningen med två utskott upphör. Från centerns sida är vi också med på reservation 3 om utskottens sammansättning. Vi anser att det är naturligt att den proportionella fördelningen gäller här, liksom i alla andra fall av fördelning av platser inom folkvalda organ. Propositionens förslag innebar att skiftande majoriteter skulle kunna uppstå, på det sätt som har redovisats i reservationen. Frågan ställdes på sin spets efter 1976 års val, då den socialdemokratiska generositeten gentemot vpk upphörde. Därefter har vi haft denna diskussion. Vi utgår ifrån att den rättvisa och riktiga fördelningen är den proportionella, och jag yrkar därför bifall till reservation 3. Fru talman! Folkstyrelsekommittén, konstitutionsutskottet, den avgående talmannen och många fler har flera gånger sagt att riksdagen skall sättas i centrum i det politiska arbetet. Det har varit en målsättning. Också vi anser att detta är viktigt. Efter veckans händelser är det av vikt att stanna vid detta ett tag. Jag vill peka på att Olle Svensson i riksdagens granskningsdebatt sade: ”I motsats till en del debattörer tycker jag att ett partisammansatt organ kan leva upp till kravet på att vara ett effektivt kontrollorgan å det svenska folkets vägnar. Det glädjer mig att mina utskottskolleger som har talat före mig här i dag har kommit till samma slutsats.” Det var för någon vecka sedan. När riksdagen den här veckan skall uppfylla en av sina uppgifter och vara i centrum för det politiska livet och granska regeringens administrativa praxis, beslutsformer och annat, då lägger socialdemokraterna locket på.

Det finns alltså ett underlag för att diskutera riksdagsminoritetens ställning i en rad olika frågor. En fråga tas upp i det aktuella betänkandet: ett tillägg i riksdagsordningen om att riksdagsmajoriteten skall redovisa i betänkandet varför man inte låter minoriteten få in de uppgifter som begärs. Kanske behövs det, fru talman, ytterligare ett tillägg om att riksdagsmajoriteten också bör motivera varför behandlingen av ett ärende fördröjs. Fru talman! Det finns ytterligare förslag från centerns sida om förbättringar av riksdagens arbetssituation. De har inte föranlett reservationer nu. En del är föremål för utredningar, och frågorna återkommer i olika sammanhang. Jag ber i nuläget att få yrka bifall till utskottets hemställan i de delar där jag inte har yrkat bifall till centerns reservationer.

Fru talman! Till en fråga som har skymtat i kanten av dagens ärende vill jag helt kort säga följande. Man kan av de senaste dagarnas debatt få intrycket att om man bara bokar in ett par sammanträden i konstitutionsutskottet i sommar så hinner man granska vad som har skett i den s.k. Ebbe Carlsson-affären. Detta är naturligtvis en vilseledande uppgift. Det har talats om vägran att befatta sig med frågan, och i en tidning i dag läser jag att utskottet borde sammanträda för att ge kansliet i uppdrag att samla in material. Det var just detta som utskottet gjorde i enighet häromkvällen. Vpk:s ståndpunkt i hela denna fråga utvecklades i går av Lars Werner, så jag skall inte gå in på den. Men jag vill också uttrycka den meningen att så mycket material som möjligt måste komma in under sommaren — ju förr, desto bättre. Vi från vpk har åtskilliga frågor som vi vill ha belysta och kommer att noga följa vad som kommer fram. Jag vill alltså mycket bestämt understryka att påståendena om att vpk inte vill granska denna affär helt saknar förankring i verkligheten. Så till det ärendet som vi egentligen behandlar i dag. Riksdagens arbetsformer har varit en ständigt återkommande fråga och torde så bli även i fortsättningen. Det är ju ganska naturligt att verksamheten här blir föremål för fortlöpande prövning. Dagens betänkande innehåller en rad olika frågor, och jag skall kortfattat beröra några av dessa. Den fråga som kanske mest griper in i riksdagens arbete gäller budgetprocessen. Olika åtgärder föreslås för att dels göra denna snabbare, dels få en bättre samordning. Folkstyrelsekommitténs förslag om sammanslagning av finansoch skatteutskotten till ett finansutskott, som jag redan i kommittén anförde betänkligheter emot, avvisas av utskottet, och det tror jag är klokt. En sådan åtgärd skulle medföra olägenheter, inte bara i fråga om arbetssituationen utan också därför att finansoch skatteutskotten har vissa befogenheter mellan riksmötena som skulle föras över på en ännu mindre församling. Även de begränsade förslag som utskottet framlägger bör ur flera synpunkter följas med stor uppmärksamhet, vilket jag pekat på i ett särskilt yttrande till betänkandet. Finansutskottet får inte bli ett överutskott, vilket inte heller konstitutionsutskottet anser. Dessutom får motionsbehandlingen inte försämras genom den föreslagna uppdelningen i motioner med eller utan budgetanknytning. Även planen för behandlingen av olika områden inger viss tvekan. Bland övriga frågor som gäller riksdagsarbetet vill jag uppehålla mig vid två, nämligen utskottens sammansättning och försöksverksamheten med nya arbetsformer, dvs. främst frågeoch interpellationsdebatterna. Det diskuteras olika åtgärder för att förbättra riksdagsarbetet. Försöksverksamhet bedrivs osv. Men den angelägna frågan om att fastställa regler som garanterar att alla parter blir representerade i utskotten i förhållande till deras styrka i riksdagen förblir olöst. Redan i mitten av 1970-talet arbetades en modell fram för hur frågan skulle kunna lösas. Det stannade då vid en rekommendation, som tyvärr omedelbart frångicks. Frågan har fått lösas genom överenskommelser vid olika tidpunkter, men fasta regler saknas. I folkstyrelsekommittén fanns en majoritet för modellen att samtliga utskottsplatser fördelas i förhållande till partiernas storlek i riksdagen. Frågan fördes vidare till riksdagen i propositionen. De borgerliga partierna har fortsatt sitt envisa motstånd, och i det läget vågar inte socialdemokraterna utnyttja utskottsmajoriteten och riksdagsmajoriteten för att lösa frågan. Man stannar vid att föreslå ett uttalande. I detta anges att det är principiellt riktigt att fördela det totala antalet utskottsplatser mellan de partier som uppnått minst 4 Fo i valet. Det som saknas är dock en lagtext som garanterar principerna. Låt mig i sammanhanget också peka på vpk-förslaget att den JO delegation som utses i konstitutionsutskottet borde bestå av företrädare för alla partier i utskottet. Detta skulle ha en rad fördelar — det visade sig vid förra årets många turer i fråga om JO-ämbetet. Men praktiska och enkla lösningar faller när inte viljan finns. Så också i detta fall. När det gäller debattreglerna i riksdagen vill jag göra ett par noteringar. Riksdagens ställning i samhällsdebatten skall förstärkas, säger man, och så snävar man in ledamöternas möjligheter att föra debatter. Detta går inte ihop. Frågeinstitutet är ett bra instrument, inte minst när det gäller att debattera frågor som ledamöterna har med sig från verksamheten ute på fältet. Men nog borde man medge en ledamot att i ett första inlägg åtminstone använda 3 minuter för att utveckla problemen. Vi har från vpk förordat en återgång till tidigare regler om 3 minuter, 2 minuter och därefter följande inlägg om 1 minut. Den tidsbesparing av riksdagens totala debattid som inskränkningarna har medfört står inte i rimlig proportion till den irritation och de nackdelar som uppstått. Samma synpunkt kan anläggas på interpellationsdebatterna. Det bästa är att återgå till tidigare gällande ordning med fri debattid. Om man inte vill göra detta, måste det anses vara ett minimum att interpellanten ändå får göra inlägg om 10 minuter. Men inte ens detta har utskottsmajoriteten gått med på. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservationerna 4, 6 och 9.

Fru talman! För tids vinnande skall jag inte här gå igenom alla reservationer till detta betänkande utan nöja mig med att ta upp några allmänna frågor. Jag vill inledningsvis ändå yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande i dess helhet. Det betänkande vi nu behandlar är mycket viktigt, De förslag som läggs fram kommer att innebära att vi ändå gör ett allvarligt försök att förbättra riksdagens arbetsformer. Jag tackar utskottets vice ordförande för det erkännande han gav mig för mina insatser. Det stämmer inte direkt med vad han nyss uttalade inför massmedia, då han sade att han skulle totalt sakna förtroende för ordföranden efter dennes uppträdande. Men vi noterar även de positiva orden. Detta förslag har beretts i utskottets arbetsgrupp, där vi också har haft möjlighet att rådgöra med bl.a. kammarens sekreterare. Vi behandlar vidare en del motioner som väckts i anslutning till propositionen och under den allmänna motionstiden. I fråga om frågeoch interpellationsinstituten vill jag säga till Nils Berndtson att han när det gäller debattreglerna nog är ganska ensam om sin uppfattning. Vi har funnit att man i detta avseende är ganska tillfredsställd för närvarande. En fråga som däremot fortfarande är öppen gäller tidpunkten för frågestunderna. Vi har beslutat oss för att i höst ta upp denna fråga på nytt. Vi har också inhämtat synpunkter från särskilt berörda utskotts presidieledningar och har även fått synpunkter från utskottens kanslichefer, vilka delvis har varit kritiska. Jag vill gärna kommentera den förändring som vi föreslår beträffande ärendefördelningen i utskotten, som Nils Berndtson var inne på. Vi har velat arbeta för att få fram ett bra förslag i fråga om utskottens sammansättning. I folkstyrelsekommittén, där flera av oss i utskottet tidigare har arbetat tillsammans, föreslogs att det totala antalet ordinarie utskottsplatser skulle fördelas proportionellt mellan de partier som har passerat 4-procentsspärren. På så sätt skulle alla dessa partier garanteras att få delta i utskottsarbetet. De borgerliga partiernas representanter reserverade sig mot förslaget. Detta förslag återkommer nu i propositionen. Därför hoppades man väl att det skulle gå att uppnå enighet vid utskottsbehandlingen. Så har inte blivit fallet. Tyvärr har vi därför inte kunnat lägga fram ett förslag om en laglig reglering, trots att jag tycker att det är fullt godtagbart. Vi menar dock att beslut om detta måste fattas i en större enighet.

Låt mig i det sammanhanget från utskottet — jag tror att jag kan tala å allas vägnar -— uttala ett tack till Wivi-Anne Cederqvist, som i dag slutar sitt arbete här i riksdagen, för det fina samarbete vi har haft i utskottet. Wivi-Anne Cederqvist har lagt ned ett värdefullt arbete inte minst när det gäller frågan om riksdagens arbetsformer. Det viktigaste förslaget i detta betänkande berör ett försök att koncentrera budgetarbetet. Jag vill gärna säga till Bengt Kindbom att det naturligtvis finns starka argument för att övergå till en kalenderårsbudget. Norge och Danmark har gjort det, och varför skulle inte vi här i Sverige kunna göra det i och för sig? Här har man emellertid menat att det inte är särskilt bra att få ett vårval. Det är ändå en riktig tanke — och där får jag stödja också Bertil Fiskesjö — att man uppnår en koncentration. Utskottet menar att man kan uppnå denna koncentration också under vårriksdagen. Vad den här försöksverksamheten skall handla om är just hur man skall hitta ett bra medel härför. Jag vill då också betona att det är viktigt att få en mer genomarbetad ledning av arbetet, gärna från talmanskonferensen eller från de representanter för partierna som sitter där och naturligtvis från talmannen, så att man kan komma snabbare fram med dessa frågor. Jag tror mycket på denna försöksverksamhet, om vi bjuder till. Kammarens arbete skall vara utgångspunkten, och utskotten skall få anpassa sig till kammarens arbete, så att vi också får en bättre rytm i arbetet både på våren och på hösten. Det kunde finnas anledning att här behandla fler av de föreliggande förslagen, men jag nöjer mig med vad jag nu har sagt. Möjligen vill jag också påpeka att det är viktigt att man kan få även övriga utskott, inte bara konstitutionsutskottet, att syssla med utvärderingar av resultaten av riksdagens beslut. Det är en viktig uppgift också för sakutskotten att komma med i det arbetet. När det gäller riksrevisionsverket anser jag, i motsats till vad som förs fram i den reservation som har fogats till betänkandet på den här punkten, att det bör ligga under regeringen. Däremot tycker jag att riksdagen — genom utskotten och naturligtvis genom riksdagens revisorer — skall kunna ägna litet mer tid åt att utvärdera resultaten av riksdagens beslut. Så till den fråga som har tagits upp litet vid sidan om dagens arbete, nämligen hur en ordförande skall kunna handlägga sitt arbete så att det tillfredsställer ett utskott och så att man når fram till så bra arbetsformer som möjligt. Vi har ju här i dag fått en sidospårsdebatt om vårt sätt att granska vad som kallas Ebbe Carlsson—Leijon-affären. Jag vill säga några ord om detta, eftersom jag har fått klä skott för så mycken kritik, så hårda angrepp. Det visade sig under den timslånga överläggning som vi hade i utskottet i onsdags att ingen ledamot hävdade att vi kunde slutföra granskningen under sommaren. Därmed står det klart att huvuddelen av arbetet förskjuts till hösten och att det blir den nya utskottsbesättning som väljs för nästa mandatperiod som får uppgiften att utföra granskningen och redovisa ärendet inför riksdagen. Enighet uppnåddes också om att utskottet omedelbart skulle begära in material från regeringen enligt de krav som ställts från de ledamöter som anmält ärendet. Majoritetens beslut innebar att utskottets kansli fick i uppdrag, såsom Nils Berndtson här nyss sade, att samla in och bearbeta materialet. Detta skulle alltså möjliggöra att utskottet i höst kunde påbörja arbetet och då fortsätta med att få in sakupplysningar, bl.a. genom offentliga utskottsutfrågningar. Det förutsattes att materialet skulle samlas in successivt och göras tillgängligt för utskottets ledamöter. Dessa skulle då kunna anmäla önskemål om kompletterande material. Redan i torsdags tog utskottets kansli kontakt med statsrådsberedningen, och som ett resultat av den kontakten meddelade Ingvar Carlsson i riksdagsdebatten i går att regeringen i god tid före valet ämnar redovisa begärt material och att detta görs offentligt. Denna uppläggning är fullt i linje med utskottsmajoritetens syn på hur granskningen skall försiggå. Jag vill tillägga att på det material som redan har blivit känt har yrkande om Jag behöver väl vidare inte erinra om det öppna samhällets villkor under en svensk valrörelse. Utan KU:s medverkan kommer regeringens agerande i denna och andra frågor att djupgående granskas i de debatter och utfrågningar i massmedier och andra sammanhang som alltid föregår ett val. Låt mig nu bli litet personlig! Vad jag har uttalat om konstitutionsutskottets granskning rör frågan hur vi i ett politikersammansatt organ från alla riksdagens partier skall kunna uppnå ett så objektivt resultat som möjligt av granskningen. Därvid har jag ärligt menat att risken för partipolitiska låsningar blir större, ju närmare ett val man kommer. Jag vet att jag i Expressen och i andra medier betygsatts som en ynkrygg, beredd att på minsta vink löpa regeringens ärenden. Men jag har faktiskt som ordförande i konstitutionsutskottet ambitionen att skapa trovärdighet för det organ som regeringsformen har tilldelat uppgiften att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. För att vinna en sådan respekt måste vi från olika partigrupperingar iaktta vissa förhållningssätt. För de regeringen närstående ledamöterna måste det vara viktigt att vinnlägga sig om att inte släta över de fel som upptäckts under granskningen. För oppositionen måste det vara lika angeläget att dämpa ambitionen att i granskningen politisera för politiserandets egen skull. Vad jag sagt är att omedelbart inför ett val är det svårt att svara mot dessa krav. Det är därför jag har så svårt att förstå Anders Björck och andra, då de gör det till en huvudfråga om utskottet skall samlas till två sammanträden eller ett i sommar. Vi är ju egentligen överens om att det före valet inte skall göras annat än att samla visst skriftligt material från regeringen för den granskning som skall ske i höst enligt både utskottsmajoritetens och minoritetens uppfattning. Vidare vet vi genom statsministerns besked i går att redan före valet ställs material till förfogande från regeringen och att det blir offentligt. Detta kan alltså då på ett närgånget sätt granskas i den offentliga debatten. Sammanfattningsvis anser jag att den linje för beredningen av granskningsärendet som utskottet valt medger offentlighet i fråga om regeringens redovisning redan i sommar och en kvalitativt tillfredsställande granskning i höst av det då nyvalda konstitutionsutskottet.

Fru talman! Kanske skall vi inte här i kammaren upprepa den debatt som bl.a. förts i massmedia om konstitutionsutskottets roll i Ebbe Carlssonaffären. De borgerliga oppositionspartierna har emellertid begärt att få hålla sammanträde ett par gånger i sommar för att ta ställning till det material som kommer in och för att besluta om eventuella vidare åtgärder. Med en rösts marginal har socialdemokrater och kommunister stoppat detta. Vi har alltså inte ens fått sammanträda. Det är unikt! Sedan må Olle Svensson säga vad han vill från denna talarstol om öppenhet, papper, kvalitet, partipolitisering och annat. Jag tror att svenska folket förstår sammanhangen utomordentligt väl! En unik skandal har inträffat! En socialdemokratisk justitieminister — den tredje i ordningen — har tvingats avgå! Nu krävs klarhet! Oppositionen begär sammanträde. Socialdemokrater och vpk säger nej. Det vittnar om en brist på generositet från herr ordförandens sida att inte ens tillåta att några sammanträden utsätts. När det sägs att vi i sommar kommer att få all den hjälp från statsrådsberedningen som vi begär tillåter jag mig att tvivla. Jag vågar stå här, fru talman, och påstå att sommaren tvärtom kommer att kännetecknas av krav på information, på rätt dokument, på kompletteringar, och vi kommer att jaga statsrådsberedningen med blåslampa för att få fram dokument. Jag tror dock inte att vi kommer att få dem. Olle Svensson har måhända gott uppsåt i den här frågan, men han saknar dess värre trovärdighet med den erfarenhet som vi har av att få in handlingar. Ebbe Carlsson-historien är, såvitt den gäller konstitutionsutskottet, inte slut, fru talman, den har just börjat! Birgit Friggebo nämnde en sak som har inträffat nu på morgonen. När vi nu diskuterar arbetsformsfrågor är det bedrövligt att socialdemokraterna medverkar till att riksdagen inte snabbt kommer över de enda rimliga lokaler som står till buds, nämligen utbildningsdepartementet. Detta händer därför att utbildningsminister Lennart Bodström vägrar flytta på sig; han vill inte flytta till Sheraton-annexet just nu, eftersom han då skulle tvingas flytta en andra gång om fyra fem år. Regeringen har flyttat ut ämbetsverk till Karlskrona och andra platser runt om i landet utan att ens fråga de anställda. Att regeringen nu själv inte kan flytta 400—500 meter är betecknande för den klassificering regeringen gör mellan regeringens intresse och riksdagens intresse. Det är faktiskt så, fru talman, att om de resurser skall ställas till ledamöternas förfogande — det gäller alla ledamöter — som är så nödvändiga för att riksdagen skall kunna fungera på det sätt som är avsett i grundlagen, då måste vi ha ytterligare lokaler. I det läget föreligger begränsningar i denna del av centrala Stockholm. I dag har vi alltså, med fyra röster mot två, i arbetsgruppen beslutat föreslå att riksdagen tar över de nämnda lokalerna så snart som möjligt, och att utbildningsdepartementet får andra, mycket förnämliga, lokaler. Detta har socialdemokraterna inte velat medverka till. Nu är inte sista ordet sagt i denna fråga. Förvaltningsstyrelsen skall behandla den, och kanske till slut riksdagen. Detta är väl om inte annat, fru talman, ytterligare skäl till att konstitutionsutskottet sammanträder i sommar.

Fru talman! Olle Svensson sade att det skulle vara ett sidospår att diskutera den senaste s.k. affären. Det finns dock motioner om kontrollmakten, och denna fråga handlar om kontrollmaktens utövande. Jag vill intyga att Olle Svensson i vissa frågor har en betydande integritet. Detta ger också resultat ibland i form av slaktande av propositioner från regeringen och även anmärkningar vid dechargegranskningen. Jag vill även framhålla att Olle Svensson har en annan sida, som innebär att han från och till är mycket partilojal. Jag tror att hans senaste agerande har varit utslag av detta senare karaktärsdrag. Att påstå att vi inte skulle klara att hantera även en sådan här fråga inför en valrörelse vore en nedvärdering av oss själva som politiker och av vår förmåga att leva upp till de roller som vi är tilldelade. Om man skall dra konsekvensen av ett sådant resonemang, betyder det att kommunala och andra församlingar inte skulle kunna fatta viktiga och avgörande beslut något halvår före ett val. Så går det inte till — och så får det inte gå till i ett samhälle som skall fungera. En sådan beskrivning av oss själva späder ju på misstron mot politiker och det s.k. politikerföraktet. Striden handlar inte om att utsätta ett eller annat sammanträde, striden handlar om att påbörja granskningen. Det är inte vi som har framtvingat denna granskning. Jag är av den uppfattningen att Ingvar Carlssons sätt att presentera Anna-Greta Leijons avgång i högsta grad bidrog till att påskynda denna process. Det sades att hon begått ett litet misstag och att den politiska granskningen var avslutad osv. Dessutom utlovades Anna-Greta Leijon en ny post i en eventuell ny socialdemokratisk regering. Hon skall alltså eventuellt tillträda en ny regeringspost samtidigt som granskningshotet hänger över henne. Jag har i utskottet sagt att det vore önskvärt om vi hade kunnat avsluta granskningen i god tid innan valrörelsen sätter i gång; jag har också sagt att jag inte tror att det går att få majoritet för ett sådant handlingssätt. Det är mycket viktigt att vi omedelbart då vi kommer tillbaka till riksdagen i höst kan sätta i gång med den direkta granskningen. Vi måste alltså vid det tillfället ha allt material på bordet. Vi har förvägrats att hålla två sammanträden under sommaren, då vi skulle kunna göra en avstämning av vilket material som inkommit och behovet av kompletteringar. Dessutom har utskottet från och till varit tvunget att fatta majoritetsbeslut för att få fram en del handlingar. Vi vet inte alls kvaliteten på det material som Ingvar Carlsson nu har lovat att utskottet skall få tillgång till. Vi kan inte göra någon som helst avstämning av detta under sommaren, trots att vi alla är riksdagsmän ända fram till oktober och betalda för att göra vårt jobb. Vid vårt sammanträde var det inte ens klart huruvida materialet skulle kunna bli tillgängligt före oktober månad. Då kansliets personal frågade om den skulle begära att få materialet till någon viss tidpunkt, fick den inget svar på den frågan av majoriteten i utskottet. I den frågan vill jag säga att Ingvar Carlsson gjorde ett klarläggande här i kammaren i går, då han utlovade att materialet skulle komma till utskottet snabbt. Jag antar att det var resultatet av den indignation som många kände över det beslut som majoriteten i konstitutionsutskottet hade fattat. Fru talman! Det har framförts önskemål om förändringar av olika slag i de olika utskotten. Jag skulle vilja bidra till den listan med att säga att jag tycker att vi bör aktualisera frågan om vem som skall inneha ordförandeposten i konstitutionsutskottet. Jag tror att effektiviteten i arbetet skulle bli större om oppositionen innehade ordförandeposten. Det skulle innebära att Olle Svensson i höst kunde komma tillbaka som ordförande i konstitutionsutskottet. Till sist bara en kommentar om frågan om utskottens sammansättning. Om alla partier av sig själva skall kunna garanteras ledamöter i utskotten i och med utfallet av valen, innebär det att det måste bli fler ledamöter i utskotten. Jag är av den uppfattningen att de är tillräckligt stora som de är redan nu. Det är heller ingen annan som har begärt att man skall utvidga utskotten. Man skall ha rent proportionella val — vilket skulle innebära att vi skulle få olika majoriteter i olika utskott. Ibland skulle det vara regeringssidan, ibland oppositionssidan. Var och en som sitter i denna kammare och har försökt trycka rätt på knapparna vet vilket enormt strul det skulle bli, och vilken oklarhet utåt som skulle uppstå, när man först i utskottets beredning fattar ett beslut som avstyrker en proposition men denna bifalls när den kommer till kammaren. Vi kan inte ha en sådan ordning, och därför skall vi behålla den ordning som vi har nu.

Fru talman! Inför den här diskussionen om riksdagens arbetsformer och det som Olle Svensson nu kallar för ett sidospår har jag noga läst vad som sades torsdagen den 2 juni i den inledande diskussionen med anledning av konstitutionsutskottets granskningsbetänkande. Det tycker jag var och en kan göra som har intresse av detta, bl.a. studera hur Olle Svensson såg på KU:s roll som granskande organ. Jag tycker inte det är något sidospår här i dag, utan det är i allra högsta grad en viktig frågeställning att ta upp i dagsläget när vi diskuterar riksdagens arbetsformer. I något uttalande har Olle Svensson också sagt att den politiska bedömningen av frågan om misstroendevotum eller inte är avgjord i och med att ministern avgick. Det är den ju inte! Olle Svensson beskriver själv i sitt inledningsanförande den 2 juni förhållandet mellan riksdagen, regeringen och granskningen, och han tar upp det som han också sade i sitt inlägg nu om hur det är med trovärdigheten. Jag beklagar att de regeringen närstående riksdagsledamöterna här i kammaren inte litar mer på sig själva än att de inför stundande val vill släta över alltihop — det är ju det som Olle Svensson säger här! Fru talman! Jag begärde också ordet för att kommentera det som jag i morse inte kände till, nämligen frågan om lokaler för riksdagens ledamöter och medhjälpare till riksdagsledamöterna. Jag vill understryka att det i en motion från centerpartiet sagts att man borde samordna utredningsverksamheten när det gällde riksdagens arbetsformer och lokaliteter, service och stöd. Nu har vi fått ytterligare en utredning och därmed splittring. I dag har vi fått en redovisning av att denna splittring är negativ för kammarens ledamöter.

Fru talman! Jag hade inte tänkt att här kommentera diskussionen om lokaler som berör ledamöternas service, men jag vill ändå, med tanke på att det har tagits upp, nämna att det finns två alternativ till lösning av de här frågorna. Vi bör väl ändå lugna ned oss litet — vi kanske till slut kan hitta en gemensam, god lösning. Från alla håll är vi överens om nödvändigheten av en utbyggnad av de enskilda riksdagsledamöternas service. Den är undermålig i dag, och det måste snabbt ske en förbättring. Så till den fråga som jag tog upp — nog har debatten börjat få litet bättre proportioner! Det visar sig ju nu att vi är överens om att granskningen av regeringen i — får vi kalla det så — Ebbe Carlsson-affären skall ske i höst av det nyvalda utskottet. Det är det ena som debatten har visat. Det andra är att det under sommaren skall ske en insamling av material så att utskottet snabbt skall komma fram till ett arbete med dessa frågor i höst. Där vi skiljer oss åt är att majoriteten anser att utskottets kansli kan klara den uppgiften med utgångspunkt i vad som angetts i anmälningarna, medan minoriteten menar att man behöver två sammanträden under sommaren för att kunna ge anvisningar hur insamlandet skall ske. Det är inte så stor skillnad. Om vi då kan komma fram till att i höst göra ett effektivt och bra granskningsarbete, bör vi kunna vara nöjda. Sedan tror jag också vi kan vara säkra på att det under alla förhållanden blir offentlighet kring de här frågorna. Statsministern har ju lovat att ett material kommer att redovisas, och jag är säker på att vi kan lita på att Anders Björck kommer att jaga statsråden med blåslampa, oberoende av om KU har ett eller två sammanträden under den här sommaren.

Fru talman! Först till frågan om utskottens sammansättning. Jag ser det inte som något särskilt stort problem att majoritetsförhållandena i något utskott skulle kunna komma att avvika från majoriteten i kammaren. Vad är utskotten? Jo, i första hand beredningsorgan för riksdagen. Särskilt upphetsande skulle det knappast bli om en utskottsmajoritet lägger fram ett förslag, som man i förväg vet att kammaren kommer att ändra på. Tekniken att skriva majoritetsoch minoritetsyttranden som kan antas som lag finns ju från jämviktsriksdagens tid, då man t.o.m. fick lotta om besluten. Jag menar att fördelarna av att alla partier kan delta i beredningsarbetet i förhållande till sin styrka i kammaren väger upp de nackdelar som kan ligga i att inte alla utskott garanterat har samma majoritet. Jag tycker inte det är bra att denna frågas lösning skall vara beroende av ett eller annat partis välvilja, utan den bör regleras i riksdagsordningen. Så till den fråga som jag sade hade skymtat i kanten på dagens ärende men som tydligen har trängt sig fram ytterligare. Vpk har ju klart markerat sin ståndpunkt i frågan när vi har sagt att Anna-Greta Leijons roll i affären var sådan att hon inte kunde fortsätta som justitieminister. Vi kräver också alla papperen på bordet — och vi kanske t.o.m. kommer att gå längre än vissa andra partier när det gäller att syna säpo i sömmarna. Men jag är helt klar över att den politiska granskningen och den politiska debatten kommer att föras oberoende av tidpunkten när KU:s granskning kan vara slutförd. Vi ser de konstitutionella frågorna som så viktiga att granskningen inte bör pressas in i tidsnöd under sommaren, då den kan bli uppfattad som en del i valdebatten, vare sig vi vill det eller inte. Det finns också formella problem, som jag tror i ett annat sammanhang skulle tillmätas betydelse, men nu har inte tonläget gett plats för de tankegångarna. Man har jämfört med sommarsammanträden i övrigt, men det är faktiskt en viss skillnad här. Jag syftar på vad som stadgas i regeringsformen, nämligen: ”Det åligger konstitutionsutskottet att när skäl föreligger till det, dock minst en gång om året, meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning har funnit förtjäna uppmärksamhet. Riksdagen kan med anledning därav göra framställning till regeringen.” Ja, vilken riksdag — den som skingras om någon timme? Eller skall vi ha urtima riksmöte? En granskning under sommaren, om den skall komma till djupet och bli färdig, måste nog redovisas till den riksdag vi väljer i september. Är det då inte också rimligt att det konstitutionsutskott som väljs i höst genomför granskningen? Jag tycker det är ett viktigt steg vi har enats om i konstitutionsutskottet, att använda sommaren till att ta fram så mycket material som möjligt. Denna granskning måste ju komma i gång omedelbart i höst. Det är min ståndpunkt.
Fru talman! Utskottets ordförande försöker göra gällande att det inte är någon större skillnad mellan regeringens, vpk:s och de borgerliga partiernas uppfattning om hur Ebbe Carlsson-affären skall granskas. Jag vill, för kammarens protokoll, säga att det är en betydande skillnad i vår syn på utskottets granskningsroll i detta sammanhang.

Fru talman! Ett litet steg för socialdemokraterna — men ett stort steg för socialisterna — det blev innebörden av riksdagsbeslutet den 21 december 1983 om löntagarfondernas införande. Med fem löntagarfonder och den fjärde AP-fondstyrelsen finns redan i dag sex fonder för att kollektivisera ägandet av företagsamheten i Sverige. Dessutom har första till tredje AP-fondstyrelsen, genom beslut av riksdagens socialistiska majoritet, givits rätt att köpa fastigheter och ge direktlån till företag. I nu föreliggande proposition föreslår regeringen att till ”fondfamiljen” skall läggas ytterligare en fond för socialisering — en femte AP fondstyrelse. Ytterst är det socialistiska idéer som är grunden för partiets politik. I det gällande socialdemokratiska partiprogrammet sägs dels att ”hela den ekonomiska verksamheten måste samordnas till en planmässig hushållning under medborgarnas kontroll”, dels att ”en växande del av människornas behov måste tillgodoses genom kollektiva insatser”. Det är klara bekännelser till en socialistisk samhällsutveckling. När ATP-systemet med dess stora fondsystem beslutades, lovade Tage Erlander i riksdagen att fonderna inte skulle användas för att köpa upp företag i näringslivet. 1973 bröts det ursprungliga löftet genom bildandet av den fjärde AP-fonden. Då började pensionskapitalet användas för aktieköp i näringslivet. Vad det gällde var att flytta fram det kollektiva ägandets positioner. Inte långt efter den fjärde AP-fondens tillkomst krävde emellertid LO nya åtgärder för att bygga ut det kollektiva ägandet. Syftet bakom förslagen var klart. Det handlade om att ”ta över successivt”, som LO-tidningen så träffande beskrev förslagen. När löntagarfonderna behandlades här i riksdagen den 20-21 december 1983 gav dåvarande statsminister Olof Palme också ett löfte. Han sade att löntagarfonderna är ”steget”. Palme lovade att löntagarfonderna inte skall vara ett första steg emot en kollektivisering av ägande i vårt land, utan just ”steget”. Ett antal av dagens socialdemokratiska riksdagsledamöter instämde i detta löfte — närmare bestämt 106 socialdemokrater i denna kammare är ansvariga för det givna löftet. En av dessa 106 ledamöter är utskottsmajoritetens företrädare i denna debatt, Birgitta Johansson. Jag vill fråga Birgitta Johansson: Hur kan ni 106 socialdemokratiska riksdagsledamöter vara med om att ge löftet om att löntagarfonderna är ”steget” och sedan bryta mot detta löfte och införa en femte AP-fond? Löntagarfondsbeslutet genomtrumfades i den sista arbetsveckan strax före julhelgen 1983. Vid samma tidpunkt i fjol drev samma majoritet igenom förslaget att ge AP-fonderna nya möjligheter att köpa mark, fastigheter och aktier i bolag som är enskilt ägda. Det är en händelse som ser ut som en tanke att vi även denna gång behandlar ett fondsocialistiskt förslag den sista arbetsdagen inför sommaruppehållet, dvs. som avslutning på en tidsmässigt ansträngd arbetsvecka. Regeringsförslaget om ökat statligt ägande av företag genom bl.a. en femte AP-fond är ett hot mot företagande och tillväxt i Sverige i synnerhet för små och medelstora företag. AP-fondernas resurser skall nu tas i bruk för att fullfölja den socialisering av ägande som inletts med löntagarfonderna. Genom en femte AP-fond med ca 3 miljarder kronor, en påspädning av den fjärde AP-fonden med ca 0,5 miljarder kronor och ett nytt system för automatisk påfyllnad av resurser utan riksdagsprövning skapas helt nya möjligheter för ett utbyggt statsägande av företag. I kombination med löntagarfonderna kommer dessa nya fonder att kunna kontrollera ett stort antal företag. Begränsningen till 50 96 av aktierna betyder i praktiken mycket litet. Det krävs avsevärt mindre än 50 20 ägande för att ta över makten över huvuddelen av de svenska storföretagen. Propositionens motiv för förslaget håller inte ens för den mest elementära granskning. Även om fjärde och femte AP-fondens placeringar skulle ge en markant bättre avkastning än placeringen av övriga AP-fondsmedel, har den så gott som ingen betydelse alls för de totala AP-fondsmedlens storlek. AP-fondernas framtida möjligheter att klara sina åtaganden beror helt på tillväxten i samhällsekonomin. Ett ökat statsägande sänker tillväxten. Det är ingen tillfällighet att de länder i världen som nu ökar sin tillväxt är länder där man minskar det statliga företagsägandet. Även argumentet att näringslivet behöver pengar är falskt. Näringslivets samtliga organisationer har bestämt avstyrkt förslaget. De problem som finns på aktiemarknaden, bl.a. en skattemässig diskriminering av enskilt aktiesparande och en till utlandet delvis utflyttad aktiehandel, har socialdemokraterna skapat själva. Dessa problem förvärras ytterligare genom den utvidgade omsättningsskatten på aktier. Den försämrade funktionsdugligheten hos aktiemarknaden repareras inte heller genom att en ny medlem tillförs den redan existerande fondfamiljen. Regeringen hemlighöll utredningen om den femte AP-fonden på finansdepartementet i fyra månader. Sedan skickade man i väg utredningen på remiss i två veckor i slutet på februari — varav en vecka var vintersportlov. Som kronan på verket lades propositionen fram på skärtorsdagen i stencilerad form. Redan dessa omständigheter talar, alldeles bortsett från de sakliga invändningarna, för att propositionen måste avslås. Därför ber jag redan nu att få yrka bifall till reservation nr 1. Agerandet har emellertid inte stoppat med detta. När vi i utskottet bad att man skulle skjuta på frågan om den femte AP-fonden till hösten, så att svenska folket i val skulle få en chans att ta ställning, blev det nej. Den socialistiska majoriteten i näringsutskottet ville inte få den femte AP-fonden som en valfråga. En offentlig hearing vore väl då det minsta, ansåg vi borgerliga i utskottet. Men det tyckte inte socialdemokraterna. Hearing sade man ja till, men den skulle vara sluten. Allmänheten skulle inte få lyssna. Ett skäl för att smyga sig fram är sannolikt att man nu vill sanktionera möjligheten att köpa in sig i börsbolag till högre andelar än begränsningsreglerna tillåter. Löntagarfonderna får inte ha mer än 8 96, i framtiden 6 96, av rösterna i ett börsbolag. Begränsningsregeln är 120 96 för vardera fjärde resp. femte AP-fonden. Hela fondsystemet får ha maximalt 50 96. Nu skall alltså dessa AP-fonder få köpa in sig i börsnoterade bolag till högre andelar, bara aktieserierna inte är noterade. Det är ett klart löftesbrott det också! Att man släpper begränsningen i vad gäller ägandet i börsnoterade bolag för såväl löntagarfonderna som övriga AP-fonder innebär att bolagen genom riktade emissioner av ny aktieserie kan sätta lagstiftningen ur spel. Fru talman! För två veckor sedan publicerade LO en diskussionsbok om ägande och inflytande inför 90-talet. I denna bok med den talande titeln ”Mitt i steget” beskrivs strategin så här på s. 61-62: ”Varje enskild reform innebär sällan någon stor omvälvning, men lagda på varandra kan de förhoppningsvis närma oss till utopin. Funktionssocialismen lär oss att denna reformistiska strategi är en möjlig framgångsväg.” Som jag tidigare påpekat, är löntagarfonderna inte längre ”steget” utan bara ett av stegen. I efterskriften till den här LO-boken sägs också, på s. 163, att man vill ”pröva om tiden nu är mogen att ta nya steg”. Vad kommer då att bli fortsättningen på löntagarfonderna — eller det som i socialdemokratiska tidningar kallats löntagarfondernas ”avlösare”? En avlösning är den femte AP-fonden, som vi behandlar här i dag, men i övrigt står på programmet en utveckling av arbetsrätten, förhandlad överskottsdelning och funktionssocialisering. Det nya maktblock som socialdemokraterna vill bygga vidare på kommer alltså att bestå av fem AP-fonder och de fem löntagarfonderna. Dessa fonder skall tillsammans utgöra det instrument som man vill begagna sig av för att uppfylla partiprogrammets socialistiska ambitioner. Det är anmärkningsvärt att skattemedel i betydande utsträckning lämnas att disponeras av organ som visserligen formellt har tillsatts av staten men som till följd av flertalet ledamöters intresseanknytning kommer att verka enligt principer som staten inte råder över. Genom de möjligheter som fondstyrelserna får att tillsammans förvärva relativt sett mycket betydande andelar av olika företag banas väg för en kraftig förändring av ägaroch inflytandeförhållandena inom näringslivet. Klart är att de fackliga organisationerna på detta sätt får en dubbelroll som skapar mycket stora problem i framtiden. Givetvis är det så att om en femte AP-fond får placera sina tillgångar i aktier, leder det till att det institutionella och kollektiva ägandet kommer att öka, och det kommer att öka på bekostnad av enskilt sparande och ägande. En fortsatt marsch in i fondsamhället försvagar tillväxtkraften i svensk ekonomi. Därmed skulle Sverige falla tillbaka ytterligare som industrination, vilket allvarligt skulle hota de framtida pensionsutbetalningarna. Regeringen för med andra ord en bakvänd politik. Trots att den säger sig värna om pensionstryggheten får de åtgärder den faktiskt föreslår motsatt effekt. Vi moderater slår självfallet vakt om pensionssystemet som sådant, men detta faktum utgör inget skäl för oss att låta ännu en fond bidra till socialiseringen av det svenska näringslivet. Vi har redan för många fonder av sådant slag. Det blir sålunda väljarna i 1988 års val som avgör om det blir en ytterligare fortsättning på vägen mot fondsocialismens förverkligande. Lika litet som tidigare kan tydligen en socialdemokratisk regering stå emot trycket från socialiseringsivrarnas sida. Det visar de begångna löftesbrotten med all önskvärd tydlighet. Det är och förblir endast genom en växling vid regeringsmakten som fondfrågan definitivt kan avföras från den politiska dagordningen. Så snart som denna kammare får en ny icke-socialistisk majoritet, kommer vi att verka för att de fondsocialistiska besluten rivs upp — så även dagens! Det är, fru talman, ett löfte som ges för att infrias!

Fru talman! Det nu föreliggande förslaget om införandet av en femte AP-fond har mottagits med bestörtning ute i näringslivet, inte bara därför att förslaget innebär ett nytt steg mot ett socialiserat samhälle, utan också därför att förslaget bryter mot tre högtidligen avgivna socialdemokratiska löften och därmed undergräver näringslivets förtroende för politiker över huvud taget. De tre löften som bryts är följande: 1. Tage Erlander lovade år 1957 att AP-fonderna, om de infördes, ej skulle utnyttjas som något instrument för att socialisera näringslivet. 2. Olof Palme sade i ett berömt yttrande år 1983, att löntagarfonderna inte var ett av flera steg för att socialisera näringslivet utan att de utgjorde ”steget”. Efter 1990 skulle de över huvud taget inte tillföras några nya medel. Att detta yttrande inte var ett påstående i ”hastigt mod” bevisas av att 148 socialdemokratiska riksdagsmän då instämde i Palmes tal. Av Sten Svensson har jag sedan lärt mig att 106 av dessa 148 fortfarande är medlemmar av denna kammare. 3. Ingvar Carlsson dementerade år 1986 att regeringen avsåg att tillmötesgå ett krav från LO att tilldela tredje AP-fonden rätt att inköpa aktier för 10 96 av fondens behållning. Fru talman! Om riksdagen i dag bifaller regeringens proposition om inrättande av en femte AP-fond, framstår alla dessa tre löften som värdelösa —-ja, man kant.o.m. gripas av misstanken att de aldrig var avsedda annat än som dimridåer, syftande till att temporärt dölja socialdemokraternas verkliga avsikter. Fem löntagarfonder, rätt för de tre första AP-fonderna att köpa fastigheter och låna ut kapital till företag samt en fjärde och en femte AP-fond med rätt att köpa aktier för vardera 3 miljarder, vad är detta om inte en systematisk uppmarsch för att kollektivisera ägandet av svenskt näringsliv? Att detta övertagande avses ske med medel som i sin helhet härstammar från detta näringsliv gör sannerligen inte situationen bättre, tvärtom! Jag förmodar att utskottsmajoritetens talesman kommer att bemöta mitt påpekande med ett vanligt socialdemokratiskt argument: Vad har AP fonderna, eller löntagarfonderna, gjort för skada? Varför ödsla en massa krut på kritik av dem, när de hittills varit helt harmlösa som ägare till aktier? Till detta vill jag anföra att det är uppenbart att löntagarfonderna inte till någon del uppfyllt sina uppgivna syften. Ingen löntagare har fått något medinflytande på sitt företags skötsel genom dem, ingen har känt eller fått ”delaktighet i företagens förmögenhetsbildning” och ingen har genom dem blivit mera solidarisk med det egna företaget. Inte heller har löntagarfonderna på minsta sätt bidragit till att löneuppgörelserna blivit måttfullare, trots att detta angavs som ett av huvudsyftena med fonderna. För oss, som kommer från glesbygderna, är det vidare uppenbart att avgiftsuttaget dragit bort kapital från glesbygden utan att detta på något sätt senare återförts till den egna regionen. Pengarna har huvudsakligen tillförts börsens A-lista i Stockholm — och saknas bittert i många kapitalsvaga glesbygder. Men Fondsverige har tillfogat näringslivet större skador än så! Varför har vårt lands två vinstrikaste företag, Ikea och Tetra-Pak, flyttat utomlands? Vad har vårt land förlorat genom att begåvade och uppfinningsrika tekniker, administratörer och företagsledare givit sig av till utlandet? Tyvärr medför utbyggnaden av Fondsverige inte bara flyttningar till utlandet. Även arbetsglädjen bland dem som stannar kvar i vårt land minskas betänkligt, när de gång på gång får bekräftat att socialdemokraternas slutliga mål är ett socialiserat eller kollektivt ägt näringsliv i vårt land. Många initiativ blir inte tagna, en del investeringar samlar damm i ”projekthögar” och likvida medel används till att köpa statsskuldsväxlar — allt på grund av en djupt rotad misstro mot Fondsverige. Situationen blir inte bättre av de motiv som anges i propositionen och i majoritetens utskottstext: 1. Genom en femte AP-fond ”skall avgiftsuttaget i framtiden hållas nere” genom denna fonds högre avkastning. Om 3 miljarder ger 1 90 bättre avkastning i en femte fond än de gör nu, så ökar avkastningen med 30 milj.kr. per år. Utslaget på räntan på AP-fondernas 300 miljarder gör detta en tiondedels promille i förbättrad avkastning — knappt mätbart, om det nu går så bra? 2. Den femte AP-fonden avses öka tillgången på riskvilligt kapital — en tillgång som redan är så stor att regeringen föreslagit en indragning på 10 miljarder från våra största börsföretag! Skälet är i dag orimligt, och om det vore rätt så måste likviditetsindragningen vara helt fel! 3. I höstas debatterade jag den femte AP-fonden med statsrådet Johansson. Vi diskuterade till vilka procentsatser fonderna skulle ha lov inköpa företags aktiekapital, och statsrådet försäkrade mig att förändringarna var formella och att man lika gärna kunde låta fjärde AP-fonden växa sig större som att inrätta en femte. Men i dagens proposition sägs rent ut att fondernas samlade storlek nu möjliggör näringspolitiska och regionpolitiska insatser. Eftersom både fjärde och femte fonderna generellt tilldelas var sin procent av kapitalet i de tre första AP-fonderna har riksdagen inte längre kontroll över hur mycket pengar de tillförs. Med en okontrollerad penningtillförsel och ett klart angivet politiskt mål kan det ju inte råda något tvivel om att både den ”gamla” fjärde fonden och den nya femte fonden blir utomordentliga redskap för fortsatt socialisering av vårt näringsliv. Som ledamot av näringsutskottet har jag erhållit mängder av brev och telefonsamtal i detta ärende. Det har inte i något fall varit någon företagsle Prot. 1987/88:138 <daresom ringt - tvärtom har de som hört av sig representerat många och olika nivåer ute i företagen. TCO-are för fondomröstning och medlemsdemokrati, arbetsledarorganisationer och många enskilda har ringt eller skrivit. Fru talman! Varken Sveriges näringsliv eller de som där arbetar behöver någon femte AP-fond, och den kommer att betraktas med misstro om den nu kommer till stånd. Jag ber att få yrka bifall till den för de icke-socialistiska partierna gemensamma reservation nr 1. Jag vill också för folkpartiets del instämma i Sten Svenssons påpekande att ett beslut om en femte AP-fond i dag bör upprivas om valutgången ger möjlighet därtill.